Herr talman! Eva Sonidsson har frågat integrations och jämställdhetsministern om hon avser att lägga fram lagförslag för att stävja den ohämmade marknadsföringen av sms-lån och minska risken för skuldfällor. Egon Frid har frågat mig om jag är beredd att medverka dels till skärpningar för sms-lånen i konsumentkreditlagen enligt förslag från Konsumentverket och införa kreditprövning för alla så kallade snabblån, dels till att Finansinspektionen får insyn i de företag som lämnar sådana lån. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationerna. Jag väljer att besvara dem i ett sammanhang då de hör ihop. Som jag har berättat här i kammaren tidigare pågår det ett arbete inom Justitiedepartementet med en departementspromemoria om konsumentkrediter. I den promemorian kommer det att läggas fram ett förslag till en ny konsumentkreditlag. De regler som gäller i dag behöver ändras på ett par punkter. De måste anpassas till det nya konsumentkreditdirektiv som antogs inom EU våren 2008 och som ska vara genomfört till maj 2010. Frågorna har ett direkt samband med åtgärderna mot problem med sms-lån. Det är därför de behandlas i ett sammanhang. En viktig del som rör sms-lånen är frågan om vilken information som ska finnas i marknadsföringen. Det nya konsumentkreditdirektivet innebär att det är möjligt för oss att införa ett krav på att effektiv ränta ska anges vid marknadsföring av bland annat sms-lån. En annan viktig del är kravet på kreditprövning. Att ungdomar och andra hamnar i skuldfällor till följd av ansvarslös utlåning är något som måste motverkas. Direktivet kräver att kreditgivarna ska kreditpröva konsumenterna. Små krediter, under 200 euro, omfattas visserligen inte av direktivet, men vi kan välja att ha samma krav på kreditprövning för dem. Ett krav på en fullgod kreditprövning borde vara en verkningsfull åtgärd. Konsumentverket kan då ingripa om kreditprövningar inte görs. Konsumentverket har tillsyn över att konsumentkreditlagens bestämmelser följs. Eftersom tillsynens främsta syfte är att kontrollera att reglerna om konsumentskydd efterlevs, anser jag att det är en lämplig ordning att Konsumentverket utövar tillsynen. Frågan om tillsyn över sms-låneföretagens kreditprövning kommer att behandlas i den kommande promemorian. Det är viktigt att vi hittar åtgärder som motverkar problemen med sms-lånen, men samtidigt är det angeläget att vi inte tar ett snabbspår som gör att vi får en dålig lagstiftning. Vi behöver bevara möjligheterna till en enkel och kostnadseffektiv kreditgivning, men samtidigt ge ett tillräckligt konsumentskydd.

Herr talman! Jag får tacka ministern för svaret och konstaterar att ministern och många därtill delar min uppfattning att det här är ett växande och stort problem. Det enda som går snabbt i det här sammanhanget är att sms-lånen ökar i alldeles för snabb takt. Jag, och många andra också, har uppfattningen att man måste förhindra den här utvecklingen av snabblån så att inte många människor hamnar i skuldfällan med ekonomiska katastrofer som följd. Det första sms-lånet hamnade hos kronofogden för ganska precis tre år sedan, i april 2006. På tre år har antalet ärenden hos kronofogden ökat lavinartat. År 2008 kom det in nästan 36 000 ansökningar om betalningsföreläggande som gällde obetalda sms-lån. Det är en ökning med 75 procent sedan 2007. Ministern har vid ett flertal tillfällen sagt att detta är en prioriterad fråga och att det jobbas på en departementspromemoria. Under tiden kan vi konstatera att antalet som tar lån ökar, antalet som inte kan eller inte kommer att betala tillbaka ökar. Enskilda drabbas. Familjer drabbas. Det finns också en stor risk att antalet sms-lån ökar i och med de varsel som nu läggs runt om i landet, för många har ingen annanstans att vända sig än till dessa företag som får härja fritt på marknaden och blir fler och fler. De är säkert mycket medvetna om att många inte kommer att kunna betala tillbaka. Antalet företag som har den här affärsidén ökar hela tiden på marknaden. Jag är mycket bekymrad över den utvecklingen av sms-lånen. Jag träffade en kvinna som berättade för mig att hon varit på en stadsfest tillsammans med sina tonårsbarn men inte hade tillräckligt med pengar. Det är dyrt att gå på gatufester och stadsfester. Hon tog sitt första sms-lån. Snabbt och enkelt fyllde hon på plånboken med 3 000 kronor. Kvällen var räddad. Alla var nöjda. Hon tänker då inte på konsekvensen utan: Det ordnar sig alltid, jag får en till lön innan det här ska betalas tillbaka. Det hon då inte tänker på är att hon ska betala en elräkning och en telefonräkning som kommer nästa månad förutom den hyra hon ska betala. Karusellen är i gång. Det var hennes första sms-lån, men definitivt inte hennes sista. Hon är bara en av alla dessa som lockas av reklam att lösa ett problem enkelt, att utan betänketid, utan grundligare kreditprövning skaffa sig snabba pengar. Hur kan det då komma sig att antalet betalningsförelägganden hos kronofogden ökar för just medelålders kvinnor? Hur kan det komma sig att medelålders kvinnor behöver låna små belopp för att klara sin vardag? Jo, därför att de inte har 3 000 kronor på kontot när elräkningen, telefonräkningen och hyran med mera har betalats. Sjukskrivna, arbetslösa, deltidsarbetande kvinnor med svag ekonomi försöker och tillåts låna pengar till sina vardagsutgifter, att varje månad ta sms-lån för att kunna betala amorteringar och ränta på redan befintliga lån och krediter. Ingen kontroll sker för att förhindra detta. Dessa låneföretag som finns på marknaden är medvetna om att vissa inte kan eller kommer att kunna betala tillbaka.

Herr talman! Jag vill också tacka justitieminister Beatrice Ask för svaret. När vi diskuterar snabblån, som sms-lån är ett exempel på, tycker jag att det är viktigt att börja med att slå fast att vi behöver ett snabbspår för att begränsa snabblånen. Ministern avslutar ju svaret med att värdera behovet av snabba åtgärder för att begränsa den här företeelsen. Jag skulle vilja instämma i Eva Sonidssons bakgrundsbeskrivning att det är oerhört angeläget att från regeringens sida snabbt få en ändring till stånd av lagstiftningen för att begränsa snabblånen som företeelse, främst sms-lånen eftersom det är dem vi ser det tydligast på. Om man följer Beatrice Asks svar från 2007 över 2008 och tills i dag kan vi notera att ministern blir mer och mer medveten om de faktiska problemen. Jag tycker att vi får ett något positivare svar för varje gång vi har ställt de här frågorna. Vi är flera som har tagit upp och ställt de här frågorna. Ministern skriver också i svaret att det syns vilket problem detta utgör genom antalet interpellationer och frågor som ministern har fått besvara. Det är viktigt att ministern kan avläsa det även på det sättet, men det är också viktigt att ta till sig den argumentation som vi som vill förändra den här lagstiftningen för fram. En av de reella förändringar som ministern har möjlighet att medverka till tillsammans med civilutskottet och riksdagen är att gå längre än konsumentkreditdirektivet. Vi är helt övertygade om att den verkligt väsentliga frågan är att införa krav på skriftlig kreditprövning i konsumentkreditlagen. Jag vill inte på något sätt moralisera över människor som väljer den här formen av lån för att få ihop sin ekonomi. Jag hoppas att vi alla vet bakgrunden till att människor har dålig ekonomi. Det har accelererat oerhört mycket genom finanskrisen, kreditkrisen, det ökade antalet varsel och alla som har blivit arbetslösa. Utöver de exempel som Eva Sonidsson tog upp ser vi också exempel där barn blir gäldenärer i förhållande till kommuner och landsting. Föräldrar tar till dramatiska lösningar för att skydda sina barn, men det är helt orimligt att skuldsätta barn. När vårdnadshavaren inte kan ta ansvar för sina kostnader på grund av brist på inkomster utnyttjar offentliga myndigheter barnen och skuldsätter dem. Det är sådant som driver på detta. I dag hörde vi i svaret från justitieministern: "Små krediter, under 200 euro, omfattas visserligen inte av direktivet, men vi kan välja att ha samma krav på kreditprövning för dem." Jag vill ställa en rak fråga till ministern. Är ministern beredd att säga ja till att vi ska införa krav på kreditprövning även för lån under 200 euro? Det vore bra att få ett klart besked från ministern och regeringen, så att vi i riksdagen kan fatta ett sådant beslut i vår.
Herr talman! Det finns mycket som är intressant i den här diskussionen. Den är faktiskt väldigt viktig. Det är, precis som Eva Sonidsson påpekar, så att vi har en kraftig ökning av antalet anmälda obetalda sms-lån. Det är också intressant att ungdomar har dragit öronen åt sig. Där sjunker siffran, vilket är glädjande. Jag tror att det beror på insatser från Kronofogdemyndigheten och andra när det gäller information, inte minst till gymnasieungdomar. Ungdomar tar också till sig den här informationen snabbt, medan medelålders kvinnor är en grupp som uppenbarligen inte riktigt har hängt med. Man får hoppas att det är många som använder det här utbildningsmaterialet som man har tagit fram och som är väldigt bra. Det heter Koll på cashen och handlar bland annat om lånesättning och annat. Jag tror att lagstiftningen är väldigt viktig. Som jag skriver i svaret, och som jag har sagt tidigare, håller vi på med direktivet och de här frågorna. Ja, jag tycker att man ska ha en kreditprövning när folk tar lån. Jag tycker också att man kan lägga sig lägre. Jag måste naturligtvis prata med mina kamrater i alliansregeringen när jag har ett färdigt förslag. Även om jag säger att jag tycker detta vågar jag inte säga att det kommer att stå så i propositionen. Det kan rinna mycket vatten under broarna innan dess, men jag tycker att det är viktigt att man har en ordentlig prövning av kreditgivning. Jag tycker också att det är oerhört centralt att marknadsföringen är korrekt. Tyvärr har den svenska skolan misslyckats rätt ordentligt med att lära folk att räkna, vilket jag tror bidrar till problemen. Folk kan inte med automatik räkna ut vad räntan innebär och vad det får för konsekvenser. Det utnyttjas ofta i marknadsföringen. Vi måste försöka se till att man får en kreditprövning och en marknadsföring som underlättar för människor att ta det personliga ansvaret. I grunden handlar det naturligtvis om det. Det är egentligen väldigt sällan ekonomiskt klokt att ta ett sådant här snabblån. Det är väldigt dyrt. Om man tittar på de tv-program där man försöker reda ut folks ekonomi lär man sig ganska snabbt att de basfakta som man lärde sig någon gång om att plus och minus ska gå ihop och att det är bättre att betala kontant alltid gäller. Det finns en del att göra här. Många människor har det besvärligt ekonomiskt. Det har inte blivit bättre med den här konjunkturen. Men de här snabba lånen är oftast en dålig lösning. Det är väldigt viktigt att folk vet det och kan läsa konsekvenserna av olika avtal som man träffar. Sedan finns det, bland annat i Finland tror jag, en tanke som jag personligen tror är rätt, nämligen att man inte betalar ut pengarna omedelbart. Man kan inte sitta på en fest och beställa ett lån, och så sitter pengarna på kontot direkt, utan de kommer först nästa dag. Det har egentligen aldrig varit skadligt med eftertanke. Snabblån behöver inte innebära att man får dem med vändande sms. Det kan ju gå lite tid, men jag vet inte i vilken utsträckning vi får in det. Jag tycker att det är ett stort bekymmer. Vi ser allvarligt på detta. Det är med den inställningen som vi arbetar med frågan. Jag hör på debattörerna att de undrar om det inte kan gå fortare, och jag förstår det. Men i ärlighetens namn ska jag säga att vi "chokar" tjänstemännen så mycket vi kan i många frågor. De här beredningarna tar alltid tid. Det kan man ha synpunkter på, men jag är angelägen om att det ska bli en bra lagstiftning och bra regler på det här området. Innan de är på plats måste vi försöka hjälpas åt att sprida information och kunskap på det här området. Där kan ansvariga myndigheter göra en del, och där kan också vi göra en del. Det är därför som den här typen av interpellationer också är bra. De lyfter upp frågan och får åtminstone några att fundera lite mer på vad den här typen av problem består i och vad man möjligen kan göra åt dem.

Herr talman! Det är positivt att ministern också tycker att det går lite sakta. Det känns som om det här problemet dras i långbänk, men det är förmodligen inte meningen. Vi får hoppas och tro att det kommer någonting bra ur det här. Precis som Egon Frid sade vore det bra om vi kunde få ett förslag från regeringen i slutändan som ger en starkare lagstiftning för Sveriges del och som även innebär att man kreditprövar hårdare när det gäller dessa 200 euro, där gränsen kommer att ligga. Ministern nämner det som finns i Finland, nämligen att man inte betalar ut pengarna direkt. Det är någonting som vi socialdemokrater har skrivit i våra motioner. Vi tycker att det är väldigt viktigt att man har en fördröjning när man betalar ut de här sms-lånen så att man inte får pengarna utbetalda på kontot efter en kvart. Det är bra med en liten eftertanke innan man kan godkänna att detta ska ske. Ungdomarnas andel av ansökningarna har minskat men inte antalet. Det är andelen totalt som har minskat för ungdomar, men de står fortfarande för en stark överrepresentation när det gäller antalet ansökningar hos kronofogden. Det tycker jag är skrämmande i sig. Det handlar om ungdomar som så småningom ska bilda familj och få en bra plattform att stå på. Ministern nämner tv-program som Lyxfällan . Det är ett otroligt jobbigt program att titta på där man upplever att folk kan utlämna sig på det sättet och att det kan gå så långt innan någonting händer. Man kan ta en mängd sms-lån och hamna i en situation som är omöjlig att ta sig ur på egen hand. Jag träffade så sent som förra veckan föreningen Insolvens här i Stockholm. De möter många människor och familjer som har det otroligt jobbigt och inte har någonstans att vända sig över huvud taget. Många blir i princip utkastade på gatan för att de inte har möjlighet att betala för sitt eget boende. Det känns också fruktansvärt. Jag hoppas, precis som Egon Frid, att regeringen kommer med ett förslag på en förbättring av kreditprövningen så att det sker även på lån under 200 euro.

Herr talman! Vi får tacka för det positiva svaret och förståelsen även om jag tycker att vi i andra sammanhang ser att regeringen gärna presenterar sin ståndpunkt långt innan propositionerna kommer.

Det vore oerhört olyckligt om inte de här två frågorna fasas samman och vi får en tydlighet om att Sverige kommer att skärpa konsumentkreditlagen så att vi får stopp på de här företeelserna. Jag tycker att vi ska undvika att skuldbelägga människor som hamnar i den här situationen. Det är människor som utnyttjas på grund av sin okunnighet. Men det handlar inte om att man är dålig på matte eller att man inte kan läsa avtalsvillkoren, utan det handlar om att de som gör reklam använder sofistikerade metoder, vilket i och för sig oftast är fallet när det gäller reklam. Det är företag som har direkt ekonomiska intressen av att pumpa människor på dyra avgifter och som dessutom hjälper till att göda inkassobolagen som kan fortsätta att profitera på människor som har en dålig ekonomi och sätts på obestånd. Det finns massor av olika faktorer som vi kan vara med och påverka och arbeta för och som vi har diskuterat och debatterat i andra sammanhang, till exempel en absolut preskription. Det är en jätteviktig lösning för att förhindra att människor lockas att låna pengar som de egentligen inte har råd att betala tillbaka. Borgenären eller lånekollektivet vet hela tiden att de kan säkra sina pengar via den statliga myndigheten Kronofogdemyndigheten har i uppgift att driva in pengar från skuldsatta människor, även människor som har satt sig i skuld med oseriösa metoder. Vi pratar om oseriösa metoder som vi faktiskt måste begränsa. Jag tycker att den oro som ministern visar för att vi skulle få en dålig lagstiftning om vi är för snabba inte rimmar med den förståelse som ministern har för problematiken i sig och behovet av att faktiskt skärpa lagstiftningen. Det har inte gått fort. De här kraven från Konsumentverket kom i början av 2003, och den nya företeelsen med de enormt snabba sms-lånen har inträtt efter att den borgerliga regeringen tillträdde. Jag vill inte skuldbelägga regeringen, men det är en ny teknik som har utvecklats under de här åren som verkligen har påskyndat problemet. Jag tycker att vi måste få ett tydligt svar från ministern. Hela ministerns resonemang handlar ju om att ministern tycker som vi att vi ska ha en skärpt konsumentkreditlag som kräver kreditprövning för krediter under 200 euro.
Herr talman! Det är möjligt att man kan diskutera vad som tar tid. Men om det var så att det kom information från myndigheter redan 2003 om detta problem kan man säga att det är märkligt att den förra majoriteten i riksdagen - som väl i vart fall var av vänsterkaraktär - faktiskt tog beslut om engångskrediterna och då bestämde sig för att just ha det lagrum vi har i dag med icke kreditprövning på de här lånen. Det infördes 2004, då det var Socialdemokraterna som satt i regeringsställning, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet efter en ganska omfattande debatt. Jag vet inte hur Vänsterpartiet röstade, men det var faktiskt så sent som man tog det beslutet. Då hade riksdagen uppfattningen att det här framför allt handlade om fakturaköp och andra saker. Men det är det lagrummet som nu gäller för den här typen av lån. Man kan alltså säga att det har skett en förändring ganska snabbt. Uppenbarligen var inte riksdagen särskilt snabb då heller. Detta gör naturligtvis, eftersom riksdagen ganska nyligen har fattat beslut om detta efter noggranna prövningar och överväganden, att vi om vi ska vända på kuttingen faktiskt måste arbeta igenom det rätt ordentligt. Jag tror att det är viktigt, och det håller vi på med. Jag är som jag säger i svaret ute efter att vi ska få en kreditprövning av den här typen av snabba lån och att vi också ska få lite bättre ordning än i dag på marknadsföringen. Det som man möjligen kan fundera över är att ingen har prövat till exempel frågan om ocker som redan i dagens lagstiftning skulle kunna prövas i domstol i något ärende. Det har inte gjorts. Jag kan tänka mig att någon av lättsinne eller så ändå har tagit den här typen av lån. Det är inte min avsikt att skuldbelägga någon. Jag vet inte vilket umgänge Egon Frid har, men jag har faktiskt rätt många bekanta som inte alltid har helt klart för sig vad vare sig avbetalning eller lån innebär. Rätt vad det är sitter man där och konstaterar: Herregud, vad dyrt det här blev! Jag vet inte om det är jag som har ett underligt umgänge, men det är faktiskt rätt vanligt att människor inte riktigt räknar ut detta innan, och då kan det komma som en kalldusch, i synnerhet om man kanske blir av med jobbet eller något annat. Det är jätteviktigt med information och med kunskaper om detta för att man ska kunna ta sitt ansvar. Det handlar inte om skuldbeläggning utan det är mer ett faktum. Sedan har vi de som är väldigt skuldsatta. Jag vill bara nämna att just detta med skuldsanering är något som vi har haft ett förslag på som vi nu bereder. Vi vill göra det lite enklare för människor som är överskuldsatta att komma på fötter. Ska man gå in i en sådan process är det ganska tuffa krav, men någonstans måste det finnas en möjlighet att se ljuset i tunneln för de människor som ska gå igenom detta. Här är vi på väg att komma fram med förslag. Det är bra. Egon Frid nämnde också detta med föräldrar som skuldsätter sina barn. Det är en evinnerlig tur att vi var lite snabbfotade, för från den 1 januari är det inte möjligt längre därför att regeringen har sett till att faktiskt sätta en gräns för det. Det fanns en tendens att föräldrar skrev över skulder på barnen, och det var naturligtvis olyckligt. Nu har det visat sig att det också gäller sjukvårdsavgifter. Socialdepartementet tittar på den frågan. När jag för någon vecka sedan läste i tidningarna att detta var ett problem tänkte jag att jag tydligen hoppade över en viktig faktor, men det låg då i någon annan lagstiftning. Men det är inte rimligt att vuxna skuldsätter barn som sedan i 18-årsåldern upptäcker att de får problem redan i starten. Det måste vi naturligtvis försöka hantera. Jag tycker att vi tar de här frågorna på allvar och att vi gör en hel del för att få ordning på det hela. Men utvecklingen är snabb, och vi hinner inte alltid täppa till allt. Om riksdagen då i sin vishet har fattat beslut som går stick i stäv med vad vi borde göra nu kan man säga att vi har ett ansvar att vara lite ömsinta i vår omdirigering av regelverket.

Herr talman! Den nya skuldsaneringslagen som vi har sett förslag på ser jag fram emot, för det finns mycket bra i den lagen. Jag har själv jobbat som konsumentvägledare hemma i kommunen i Kramfors ett antal år och jobbade mycket med skuldsanering. Det är ett ökande och växande problem, och det är en jobbig process för många att gå igenom. Därför ser jag fram emot att man kan förenkla den på många sätt, för den har kanske varit lite hård. Vi kommer att behandla ämnet sms-lån och överskuldsättning i utskottet i morgon. Tyvärr kan jag konstatera att det inte har hänt så mycket. När det gäller att förändra den här lagstiftningen återstår en lång väg att vandra. Det enda som har hänt är att ett antal tusen personer till har blivit skuldsatta och fått en jobbig ekonomi. Det är alltså 35 000 personer som blir statens ansvar att hantera, och människor är i en jättejobbig ekonomisk situation. Jag tycker att det egentligen inte är acceptabelt att vi har en så dålig lagstiftning som vi har, när man har sett utvecklingen. Beatrice Ask säger att vi fattade beslut under vår regeringstid. Ja, det gjorde vi kanske, men samtidigt har teknikutvecklingen gått väldigt fort, precis som ministern också nämnde. Det har gått så fort att man inte har hängt med i den förändringen. Det är fram till 2008 totalt 56 000 betalningsanmärkningar som kommit in till kronofogden, och nästa år torde vi ha uppåt 100 000 totalt som har hamnat på kronofogdens bord och handlar om sms-lån. Jag tycker inte att det är en acceptabel utveckling, men vi får väl bida tiden och hoppas att det kommer ett bra förslag när det väl kommer.
Herr talman! Jag är medveten att jag gav Beatrice Ask möjligheten att ta en poäng här förut genom att påminna om att det har tagit lite tid. Det var ju faktiskt 2004 som den här lagstiftningen infördes. Konsumentverket såg att de här problemen kunde inträffa. Men att vi sedan har fått den tekniska utveckling vi har haft och nya företag som så flagrant missbrukar den lagstiftning som kanske hade goda ambitioner när den infördes 2004 ska ju inte tas till intäkt för att man hävdar att man inte får vara för snabb nu. År 2004 är ju ändå fem år sedan, och det här är en relativt ny företeelse, mig veterligen. Jag tror inte att någon här i kammaren kan säga att man visste 2004 vad ett sms-lån var för någonting. Jag tror inte att produkten var uppfunnen. Den har kommit i så modern tid att det handlar om samma tid som nuvarande regering har suttit vid makten. Jag och Beatrice Ask har inte samma umgänge, det är alldeles riktigt. Men man kan inte kräva av människor att de ska kunna räkna ut effektiv ränta på snabblån. Det är överkurs. Det är inte det vi ska kräva av människorna. Vi ska kräva av företag att de bedriver en så seriös verksamhet att de är ärliga i sin information gentemot människor som upptar lån. Oavsett om det är snabba lån eller mer långsiktiga ska man få en seriös information. Det är oerhört viktigt bland de frågor som tas upp här. Man ska inte lura människor att ta lån som de uppenbarligen inte har råd att betala tillbaka, som dessutom förvärrar skuldsättningen och situationen för gäldenärerna och som gör att vi får fler och fler evighetsgäldenärer i Sverige. Jag tycker att det skulle vara jättebra och jätteviktigt för den fortsatta behandlingen av den här frågan även i civilutskottet att Beatrice Ask ger ett klart besked, också som en signal till de borgerliga ledamöterna i civilutskottet, så att vi får en bra fortsatt behandling av frågan i riksdagen.
Herr talman! Jag konstaterar att vi är rörande överens om behovet av att förändra regelverket. Det var inte bara så att det kanske var en socialdemokratisk regering som lade fram förslaget, utan det var faktiskt så. Det händer mycket. Det är naturligtvis inget argument för att inte agera när man ser att det blev käpprätt fel. Det är ju inte det enda ärendet där vi får rätta till sådant som antogs förra mandatperioden. Men det tar tid av det enkla skälet att vi behöver hantera ett direktiv, och vi behöver få in många olika aspekter i lagstiftningen. Det är alltid omständligt. Det är jag den första att erkänna. Sedan är det naturligtvis också så att det inte bara finns nackdelar med en snabb och effektiv hantering. Det gäller att balansera de här sakerna på ett vettigt sätt och inte slänga ut barnet med badvattnet. Men jag tror i alla fall att det kommer att komma fram förslag som är bra och som kommer att innebära en del. Vad gör man till dess då? Ja, jag tror att det är otroligt viktigt med de informationsinsatser som görs. De ger uppenbarligen resultat när det gäller unga låntagare, och jag tror att de måste fortsätta vara effektiva och intensiva. Jag kräver inte att alla ska kunna räkna ut effektiv ränta. Jag tror inte att staten ska kunna kräva någonting när det gäller vad folk ska kunna i egentlig mening, utan vi kan ställa krav på företagen och vad som gäller i olika verksamheter. Däremot måste jag säga att jag nog har den ambitionen att människor, åtminstone i vuxen ålder, ska veta att man bör ställa frågan "Vad kostar det egentligen?" och inte vara ett så lätt offer för den reklam och marknadsföring som finns. Även om vi har tydliga regler för det är det väldigt lätt att man missuppfattar, och det är viktigt att vara en kritisk konsument. Där har vi alla ett ansvar för att se till att åtminstone stötta den mognaden hos medborgarna, för alla är vi konsumenter i någon mening. Det här är som sagt ett bekymmer. Vi arbetar med det, och vi får fortsätta försöka få fram ett förslag så snabbt som möjligt.